Fru talman! Per Landgren har frågat mig hur jag avser att verka för att äldres skattebörda vad gäller fastighetsskatten lättas. Som Per Landgren mycket riktigt påpekar finns i dag en begränsningsregel för fastighetsskatt och en begränsningsregel för förmögenhetsskatt. Begränsningsregeln för fastighetsskatt innebär att i normalfallet ska ingen behöva betala mer än 5 % av den samlade hushållsinkomsten i fastighetsskatt. Förhållandet mellan tillgodoräknad skattereduktion för fastighetsskatt och den fastighetsskatt som påförts för permanentbostaden avgör hur stor reduktion som ska tillgodoräknas för förmögenhetsskatten. Om skattereduktionen för fastighetsskatt utgör till exempel en tredjedel av den påförda fastighetsskatten ska skattereduktionen för förmögenhetsskatten uppgå till ett belopp som motsvarar en tredjedel av den förmögenhetsskatt som hänförs till permanentbostaden. Dessa begränsningsregler är utformade så att de ska omfatta bland annat dem som Per Landgren avser i interpellationen, det vill säga pensionärer med låg inkomst och högt taxerade fastigheter. Jag vill framhålla att i budgetpropositionen för 2005 har regeringen föreslagit en höjning av fribeloppet för att betala förmögenhetsskatt för sambeskattade par. Fribeloppet föreslås bli höjt från 2 till 3 miljoner kronor. Detta kommer att innebära stora lättnader för dem som i dag betalar förmögenhetsskatt på grund av att de äger ett småhus. Som framgår av vad jag sagt har det vidtagits en rad åtgärder för att begränsa uttaget av skatt för dem som har låga inkomster. Jag kommer att fortsätta att följa utvecklingen men är för dagen inte beredd att ge några ytterligare besked.

Fru talman! Vi har höga skatter i Sverige inte därför att vi per definition tycker om höga skatter utan därför att vi tycker så väldigt mycket om det välfärdssamhälle som vi har byggt upp i Sverige. Vi behöver ha ett högt skatteuttag för att kunna ha en generös välfärd. När jag lyssnar av opinionen i Sverige är det inte krav på mindre välfärd eller på en sämre välfärd, utan det är krav på raka motsatsen som kommer till uttryck: än bättre här, än högre där, än utbyggt där. Allt detta kostar. Det är därför som vi har skatter, och det är därför som vi har de höga skatter som vi har. Jag ifrågasätter inte Per Landgrens uppriktiga engagemang för de äldres situation. Men jag misstänker någonting annat, nämligen att Per Landgren tycker illa om fastighetsskatten som skatt över huvud taget. Det är väl det som debatten egentligen borde handla om. Här har vi ju en skatt som inbringar runt 25 miljarder kronor till statskassan - pengar som vi anställer poliser för, pengar som vi skickar ut till kommunsektorn så att man kan anställa fler förskollärare, pengar som vi använder till att höja barnbidrag och till allt annat som våra skatter går till. Debatten borde handla om vilka typer av skatter vi ska ha. Inom ramen för det kan vi sedan naturligtvis föra en teknisk diskussion om hur vi ska underlätta för vissa specifika grupper. Precis som jag redovisat i mitt svar har vi helt nyligen genomfört betydande och viktiga förändringar i samspelet mellan förmögenhetsskatt och fastighetsskatt för att underlätta just för de grupper som Per Landgren talar om i sin interpellation. Det är klart att en enskild skatt som fastighetsskatten måste vara utformad på ett sådant sätt att människor uppfattar den som rimlig. Det är därför som regeringen har genomfört de här förändringarna. Men det jag, som sagt, misstänker är att Per Landgren inte vill ha någon fastighetsskatt över huvud taget. Därmed skapar han ett hål i den statsbudget som just nu ligger på kammarens bord - detta med förödande konsekvenser för den välfärd som alltfler efterfrågar och vill ha alltmer av. Svaret om hur vi löser välfärden i framtiden är alltså inte att vi ska avskaffa en stor och viktig skattebas, därtill en skattebas som i motsats till andra skatter är stabil, som inte utsätts för internationell konkurrens utan som finns här i Sverige. Jag är inte främmande för att diskutera hur skattesystemet i sin helhet ska se ut, inte minst i ljuset av den internationella konkurrens som vi alltmer utsätts för och i ljuset av EU-medlemskapet, men det är en annan diskussion. Vi ska vara väldigt aktsamma om de skatter vi har som inte är utsatta för internationell konkurrens.

Fru talman! Per Landgren säger att han inte är motståndare till fastighetsskatt. Men ändå säger han att det är något fel i konstruktionen. Nu är visserligen jag inte här för att ställa frågor till interpellanten, men frågan kan ställas retoriskt. Vad är Per Landgren för då? Vi ser inte likadana ut som fastighetsägare, som förmögenhetsinnehavare. Det är därför vi har infört dämpningsregler, begränsningsregler och fribelopp. Vi kan inte ha skattesystem som är konforma, exakt lika för alla därför att vi som individer har olika förutsättningar. Men om vi är överens om att vi behöver ha denna stabila skattebas därför att den just är stabil jämfört med andra skatter som utsätts för internationell konkurrens, borde vi inte bilda opinion mot fastighetsskatten som sådan utan tvärtom bilda opinion för den, hjälpas åt, Per Landgren. Vi kan väl gå i armkrok för att bilda opinion för fastighetsskatten därför att det är en bra skatt sett i detta internationella perspektiv. Jag är den förste att lyssna om Per Landgren har konkreta och bra ytterligare förslag förutom begränsningsregeln, dämpningsregeln, det höjda fribelopp som vi nu inför och som gör att många villaägare slipper att betala förmögenhetsskatt. Men låt oss då tillsammans mycket tydligt artikulera att vi behöver fastighetsskatten, den ger en stabil och bra skattebas som inte utsätts för internationell konkurrens. Har Per Landgren några konkreta förslag då ska jag lyssna på dem, fru talman.

Fru talman! Det dröjde inte längre än till andra repliken förrän den statliga fastighetsskatten så att säga försvann. Det var precis vad jag misstänkte. Det här var en omväg för att komma fram till slutsatsen: Avskaffa den statliga fastighetsskatten och ta bort 25 miljarder kronor ur statens budget. Vill man det, ska man naturligtvis stå för det. Då ska man stå för de konsekvenser som det innebär att vi plockar bort 25 miljarder kronor ur statskassan. Det var ett intressant besked som Per Landgren kom med. Jag trodde mer, att döma av den inledande replikrundan, nämligen att Per Landgren stod för att vi behöver ha en statlig fastighetsskatt, särskilt i ljuset av den internationella konkurrens som andra skatter utsätts för. Men vi får väl diskutera den frågan i annat sammanhang.